Herr talman! Arbetslösheten är ett av dagens allvarligaste problem. Under förra månaden uppgick antalet arbetslösa till drygt 64 000, vilket är 25 000 fler än samma månad förra året. Dessutom bör observeras att man vid en jämförelse av siffrorna för mars månad 1970 och för mars 1971 finner, att det i år fanns 10 000 fler sysselsatta i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning än under förra året. Det finns alltså betydligt över 100 000 personer som inte är sysselsatta i ordinarie arbeten som medför verklig trygghet. Jag vet att det invänds att man inte kan räkna dem som sysselsätts i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning såsom arbetslösa. Men vad jag önskar påpeka är att den som sysselsätts genom arbetsvårdande åtgärder inte betraktar detta som någon trygghet, utan måste känna stor oro för framtiden. Ur tidskriften Fackföreningsrörelsen vill jag citera följande: ”För vintern 1971/72 kan man befara en viss tillbakagång i den internationella konjunkturen. Den reviderade finansplanen ger på den punkten uttryck för en optimism som förefaller överdriven, Ska vi kunna undvika en rekordartat hög arbetslöshet under vintern, måste investeringar och efterfrågan stimuleras. Det räcker inte med de räntesänkningar och övriga ganska blygsamma åtgärder som har vidtagits. Det behövs insatser med helt annan genomslagskraft inom den ekonomiska politiken, och de måste komma snabbt. Det är dags för regeringen att visa att det konjunkturpolitiska handlandet inte nödvändigtvis behöver vara senfärdigt.” Det är en hård kritik som riktas av Fackföreningsrörelsen mot regeringen. När vi från oppositionens sida kritiserar regeringen vill man kanske nonchalera vår kritik. Men jag undrar just om det socialdemokratiska partiet på samma sätt kan nonchalera kritiken när den kommer från sådana partiet närstående kretsar som tidskriften Fackföreningsrörelsen. Tidskriften har givetvis rätt i sin kritik — det är ungefär samma synpunkter som vi framfört från centerpartiets sida. Det är särskilt anmärkningsvärt att en s.k. arbetarregering har skött den ekonomiska politiken på ett sådant sätt att vi nu brottas med en mycket hög arbetslöshet. Det är emellertid en följd av den ekonomiska politik som bedrivits av regeringen sedan flera år tillbaka. När finansministern för en stund sedan talade om Bertil Ohlins ord på 1940-talet, att en arbetslöshet på 5 procent var tolerabel, vill jag bestämt ta avstånd från det uttalandet. Men samtidigt måste man i rättvisans namn säga att om man beräknar dem som icke är sysselsatta i ordinarie arbete till 2 procent och därtill lägger dem som är på omskolning eller föremål för liknande åtgärder, blir det inte så stor skillnad mellan den siffra som Bertil Ohlin nämnde och den som finansministern nu på detta sätt måste komma fram till. När Bertil Ohlin nämnde sin siffra hade vi inte de arbetsvårdande åtgärderna. I finansplanen som vi fick i januari månad anges de centrala målen för den ekonomiska politiken 1971 vara full sysselsättning, fortsatt hög tillväxttakt, jämnare inkomstfördelning samt bättre regional balans. Härtill kommer kravet på stabilisering av prisnivån. Det är bra mål som regeringen har satt upp, men det ledsamma är hur dåligt regeringen har lyckats med att uppnå dessa mål. Herr Ekström talade tidigare om borttappade mål. Ja, han skulle väl i så fall i synnerhet ha haft regeringens mål i tankarna. De har verkligen blivit borttappade. Jag har redan talat om den höga arbetslösheten. Den har man inte lyckats bemästra. Den ekonomiska tillväxten beräknas nu i den reviderade finansplanen bli mycket blygsam, eller 2,5 procent mot ca 5 procent 1970. Den jämnare inkomstfördelningen synes därför inte vara uppnåelig, eftersom de nu pågående avtalsuppgörelserna snarare tyder på att skillnaderna mellan låginkomstgrupperna och de bättre ställda kommer att bli ännu större. Konsumentprisindex väntas stiga med ca 6,5 procent under loppet av 1971. Härav svarar den i samband med skattereformen beslutade ökning av mervärdeskatten för 3—3,5 procent. Inte heller i det fallet har man nått de mål man har ställt upp. De fakta som jag nu har relaterat visar att regeringen har lyckats mycket dåligt med att uppnå något av de mål den föresatt sig. Orsaken till regeringens misslyckande i den ekonomiska politiken anser jag till stor del vara dels de prestigesynpunkter som regeringen alltid bekajas av, dels den mycket långsamma reaktion som regeringen utvisar när det gäller att vidta åtgärder på ett efter konjunkturerna väl anpassat sätt. Som exempel på regeringens ständiga prestigeanda vill jag nämna frågan om lån i utlandet. När centerledaren framförde denna tanke, avvisades den bestämt från regeringens sida, men nu nämner finansministern i den reviderade finansplanen att för finansiering av industrins investeringar får även långfristig upplåning i utlandet ske. Finansministern har här liksom många gånger tidigare tagit sig för att skönmåla situationen, Det gör han hurudan konjunkturen än är. Om den är bra eller dålig, får man alltid höra finansministern skönmåla och tala om hur bra det är i vårt land, Jag tycker att han i det fallet liknar de s.k. kurbitsmålarna som sade: ”Jag målar som det mig lyster.” Jag kan beundra finansministerns konstnärliga begåvning, om inte i färg så dock i ord, men jag kan inte beundra honom så mycket som finansminister, eftersom han befinner sig så långt ifrån realiteter. I den reviderade finansplanen finns nämnt att för Västeuropas del präglades utvecklingen under 1970 av en förhållandevis snabb expansion. Tillväxten var lika stor som den genomsnittliga för 1960-talet, eller ca 5 procent. Det står vidare att det är troligt att den ekonomiska tillväxten för OECD-området som helhet är något högre 1971 än under fjolåret. Vad blir den i Sverige? Jag sade tidigare att vi räknar med 2,5 procent, hälften så mycket som av medeltalet för Västeuropa beräknas bli. Det är inga särskilt lysande siffror. När finansministern ser på en längre tid tillbaka, kan man om igen hänvisa till den reviderade finansplanen, vari sägs att genomsnittet för 1960-talet för Västeuropa var 5 procent. Har vi uppnått den procenten i Sverige? Nej det har vi bara gjort vid enstaka tillfällen. Vi har inte så lysande siffror för utvecklingen i vårt land att visa på. Som vanligt har regeringen släpat efter när det gäller att påverka konjunkturen. Räntesänkningarna har t.ex. kommit mycket långsamt Ekonomisk debatt och de borde ha företagits mycket tidigare. Även nu borde diskontot sänkas ytterligare, men jag förmodar att de fyra socialdemokraterna i bankofullmäktige motsätter sig en ytterligare sänkning, och då kan ju inte de tre övriga fullmäktige göra något. Det är självfallet att när vi har ett näringsliv som till 95 procent består av enskilda och kooperativa företag, måste man driva en sådan politik att dessa företag uppmuntras att investera så att en grund läggs för fortsatt ökning av produktionen. Den statliga företagsamheten är ju inte mycket att räkna med, eftersom den sällan bär sig. Till socialdemokraternas heder skall sägas att de har varit realistiska. Fastän de säger sig vara ett socialistiskt parti bryr de sig dock inte om den antikverade socialistiska uppfattningen. Det är bara kommunisterna som fortfarande håller sina tal så att dammet ryker om de gamla dogmerna och trots alla misslyckanden med statsdrift, helt avskilda från verkligheten, förordar ökad statsdrift. De som väl ofta talar om att de företräder arbetarna — jag menar kommunisterna — får dock inte mer än knappt 5 procent av rösterna och företräder således bara ett fåtal. Socialdemokratiska partiet är givetvis det största arbetarpartiet i Sverige, men enligt Jörgen Westerståhls undersökning är det näst största arbetarpartiet i vårt land i själva verket centerpartiet. Förra året sträckte finansministern sina förhoppningar så högt att han vid ett tillfälle t.o.m. trodde på en 15-procentig ökning av industrins investeringar — det är vikten av investeringarna som jag här nu vill påvisa och starkt understryka. Nu blev det emellertid bara 6 procent, vilket dock innebar en ökning från tidigare år, då investeringarna ibland rent av har stannat på minus. Finansministern började med att säga att han hoppades att industrins investeringar i år skulle öka med 12 procent, men han har redan nu prutat ned det till 9 procent. Jag undrar just vad slutresultatet kommer att bli. Med sin oförmåga att planera har regeringen inte kunnat bedriva en politik som skapat förutsättningar för tillräckliga ökningar av industrins investeringar. Självfallet är en grundläggande förutsättning för en ökning av industrins investeringar tillgång på krediter. Under innevarande år har kreditsituationen lättat något, och det kreditutrymme som har frigjorts har i första hand reserverats för industrin. Inte minst på grund av de brister som finns på kreditmarknaden föreligger dock fortfarande svårigheter för många företag att skaffa sig erforderligt kapital. Detta gäller framför allt de mindre och medelstora företagen. Den situationen skulle kunna förbättras, bl.a. genom att man tillförde hantverksoch industrilånefonden ökade utlåningsresurser. Den frågan har tidigare behandlats av riksdagen. När herr Ekström talade om investeringarna hade han en mängd ursäkter för att investeringarna inte hade varit större, och han talade om de variationer som kunde förekomma beträffande investeringarna. Nej, jag måste konstatera att alla de där ursäkterna är värdelösa. Det har varit en svag investeringsutveckling. När socialdemokraterna skall ursäkta sig beträffande t.ex. väginvesteringar, brukar de konstatera att väginvesteringarna har hållits på en konstant hög nivå. Om industriinvesteringarna kan man säga att de har hållits på en konstant låg nivå, och så har det varit under hela 1960-talet. Trots herr Ekströms alla ursäkter kan man inte komma ifrån fakta om investeringarna. Bytesbalansen har under lång tid varit ett av vårt lands stora problem. Turistnettot har visat ett anmärkningsvärt stort underskott, men regeringen har inte gjort några allvarliga försök att sätta den svenska turismen i ett bättre läge. Turistnettot visar ett underskott om ca 2 miljarder kronor, och det är ju en betydande summa i relation till vår valutareserv. Den enda post som egentligen visar en god utveckling är sjöfartsnettot, som nu ger 2 200 miljoner i överskott. Regeringens ljumma intresse för den inkomstkällan är dock egendomligt — jag har haft en debatt med finansministern om detta tidigare. När kreditlättnader nyligen infördes för att gynna industrin togs inte sjöfarten med, utan den får arbeta under samma ogynnsamma kreditrestriktioner som tidigare, fastän det ändå i hög grad är den som räddar vår valutareserv genom detta överskott på 2 200 miljoner. Vad som framför allt präglat den svenska ekonomiska politiken, sådan den bedrivits av socialdemokraterna, är att den har varit alltför opportunistisk och att den har varit illa planlagd. Det har sagts tidigare här att regeringen har tillämpat kortsiktiga planer, som nästan aldrig har sträckt sig över ett år. Vi strävar på allt sätt att öka vår produktion och därmed skapa ökade resurser. Vi kan i stort beräkna vilka våra tillgångar blir under de närmaste åren och då gäller det först och främst att fördela dessa resurser mellan investeringar och konsumtion. Utan en god investeringsutveckling kan vi inte skapa förutsättningar för större konsumtionsmöjligheter. Den fördelning som borde skett mellan investeringar och konsumtion har inte kommit till stånd på ett riktigt sätt genom den politik som förts. Därmed har investeringarna, i synnerhet inom industrin, blivit alltför svaga och därmed har man inte byggt upp för det välstånd som hade varit möjligt. När det sedan gäller den andra fördelningen — mellan olika inkomsttagare — kan man konstatera att under den socialdemokratiska regimen har skillnaderna mellan låginkomsttagarna och de bättre ställda blivit allt större. Jag har flera gånger tidigare haft tillfälle att förklara hur det har fungerat — med procenthöjningarna och med inflationen. Den grupp som har de största ekonomiska resurserna, i strejkkassor eller individuellt, har i regel lyckats skaffa sig de bästa anställningsförmånerna. Jag vill ge ett exempel. När skogsarbetarna strejkade för att bl.a. få en så relativt dyr arbetsmaskin som motorsågen fritt orkade de inte fullfölja strejken utan fick fortsätta att själva stå för kostnaderna för motorsågar. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att en viss grupp skall hålla på att betala sådana saker. Men skogsarbetarna kunde alltså inte få igenom sina krav, eftersom deras resurser inte var stora nog för att de skulle kunna strejka tills de fick igenom fria motorsågar. Man kan hysa stora farhågor för att de nu pågående avtalsförhand lingarna skall leda till ännu större skillnader mellan låginkomsttagarna och de bättre ställda. Det borde dock vara regeringens enkla skyldighet att i varje fall mildra orättvisorna genom att via beskattning och sociala åtgärder — sänkt pensionsålder, allmän arbetslöshetsförsäkring och dylikt — sträva efter en utjämning av skillnaderna. Visserligen är socialdemokraterna inte längre något låginkomsttagarnas parti, men de borde ändå ha förståelse för de sämst ställda i samhället. Den eviga frågan om skatten diskuteras givetvis vid alla tillfällen då vi kommer i kontakt med den. Det är bara en sak därvidlag som jag skulle vilja vända mig bestämt emot, nämligen herr Brandts vårdslösa behandling av kommunalskatterna. Det är ingen skattebetalare som skiljer på om man betalar kommunalskatt eller statsskatt. För honom är det skatt — en utgift till det allmänna — och i regel tycker han att den är för hög. Men vi vet att den ena skatten är progressiv och den andra är proportionell. Kommunalskatten är den som tynger dem med de lägsta inkomsterna mest och därför är det alldeles felaktigt att lägga på kommunerna så mycket som man gör. Det finns visst en hel del utgifter som inte borde betalas av kommunerna. Jag vill bara ge ett par exempel: Vad är det för rättvisa i att alla bilskattemedel går till staten medan landstingen skall stå för alla sjukhuskostnader i samband med olycksfallen? Också de utgifterna borde givetvis föras på automobilskattefonden. Staten tar alla inkomster från spritbeskattningen, men kommunerna får bära en del av kostnaderna för nykterhetsvården. Det finns ingen rättvisa i det. Det är bara ett par exempel, som visar att det borde vara en annan fördelning. Nu lovade finansministern att vi skall få utredningen om fördelningen mellan staten och kommunerna. I varje fall skall vi beakta att kommunalskatterna är ett stort problem. Och när herr Brandt vill beskylla oppositionens företrädare för att i landsting och kommuner inte vara aktsamma med utgifterna vill jag fråga: Hur vet herr Brandt att oppositionen inte är det? Har han undersökt vad varje parti har hävdat i landstingen? Jag tror inte att han har gjort det, och han har i varje fall inte undersökt det landsting där jag själv är landstingsman. Han har alltså fel i det fallet. Herr talman! Jag skall inte överskrida den tid som jag hade satt upp, men jag vill slutligen tillägga — i fråga om det som finansministern sade beträffande investeringsfonderna till herr Fälldin, som inte hade möjligheter att ge någon replik — att investeringsfonderna inte är generellt frisläppta i stödområdena, utan att bestämmelserna tillämpas så att man kan använda medlen. I det fallet lämnade inte finansministern en riktig uppgift. Jag slutar mitt anförande, herr talman, med att säga att centern och folkpartiet i sin partimotion har gett en rad anvisningar om hur den ekonomiska politiken bör inriktas. Det är således inte en negativ attityd som vi har intagit, utan det finns konkreta förslag på vad som bör göras. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som tidigare har framställts av herr Kristiansson i Harplinge.

Herr talman! Det vore frestande att ge sig in i en debatt med herr Bengtson, men jag tror att en sådan skulle bli ganska meningslös. Jag har en känsla av att när han numera skriver sina tal sitter han ensam i sin kammare, så får han en applåd och därefter går han upp och håller dem. Deras förankring i sinnevärlden är inte så särskilt stor. Jag skall åskådliggöra det bara med ett enda exempel. För en stund sedan stod han här och påstod att den lönerörelse som nu pågår ser ut att medföra en ytterligare ökning i klyftan mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare. Vad vi i dag vet om färdiga uppgörelser hänför sig till den uppgörelse som har skett för kommunerna, och den är direkt motsatt i sak jämfört med vad herr Bengtson påstod. Vad vi vet om den profil som avtalsverket har lagt ut för den statliga uppgörelsen är exakt motsatt jämfört med vad herr Bengtson påstod. Jag nämner det här som ett exempel på det sätt på vilket herr Bengtson argumenterar, Jag hade närmast tänkt göra några reflexioner kring finansutskottets betänkande nr 30 och den till det fogade reservationen. Men jag måste börja med att uttala förvåning över att man har lyckats få en trepartimotion av detta utseende och som även centern har skrivit under. Något märkligt måste ha inträffat — jag skall återkomma till det. Att de två högerpartierna står för det som skrivs i reservationen är inte så svårt att begripa. Det talas i betänkandet, både från majoriteten och i reservationen, om vår konkurrenskraft och vårt kostnadsläge, och debatten om vårt höga kostnadsläge är ju evigt återkommande. Det har nästan blivit ett fult ord när man hör en del politiker använda uttrycket. Regeringen uppmanas ideligen att göra någonting åt det höga kostnadsläget. I själva verket har vårt relativa kostnadsläge i den konkurrens vi arbetar under inte försämrats. Den som går till källorna kan utan vidare konstatera det. Enklast gör man det genom att se på den svenska exportens utveckling. Men om man nu vill sänka det höga kostnadsläget — och det måste ju finnas en ambition till det eftersom man så ofta hör talas om det — på vilket sätt skall det då gå till? Till att börja med måste man undersöka vad vårt höga kostnadsläge beror på, därför att det är högt jämfört med andra länders. För det första har vi kanske de högsta lönerna jämfört med alla andra länder. För det andra har vi en utbyggd välfärdsstat med en social trygghet och en satsning på utbildning som också är utan motstycke. För det tredje har vi en pågående inkomstutjämning som i sig betyder en ständig prisökning, därför att vi köper inkomstutjämningen för stora grupper som arbetar inom områden där marginalerna för lönelyft är låga och betalningen blir i form av prishöjningar, men vi gör det medvetet. Om man nu skall ge sig på de här huvudposterna så tror jag inte att man törs ge sig på lönerna, därför att våra starka löntagarorganisationer torde utgöra en garanti för att detta skulle bli svårt. Det andra man då skulle ge sig på är den sociala välfärden, pensioner, familjepolitik, utbildning osv. Ja, i det långa loppet skulle vi kanske få uppleva en försämring men en framför allt långsammare takt i förbättringarna på dessa områden. Men det är här reservationen blir intressant, därför att man kan ur den utläsa att vad som skulle komma att drabbas vid ett regimskifte och vid en borgerlig koalitionsregering, och en av denna förd borgerlig politik, är den fortgående inkomstutjämningen. Vi har från majoritetens sida i den allmänna målsättningen angivit en rad kriterier som återfinns i propositionen. Jag skall inte återge dem, men på en punkt skiljer sig härvidlag majoriteten och reservanterna. Vi kräver nämligen en fortgående inkomstutjämning, men det finns inte med i reservationen. När den skrevs var det tydligen en blåpenna som stod för författandet. Nu fick vi visserligen höra herr Fälldin berätta att man fortfarande vill åstadkomma ett uppfyllande av de löften som tidigare lämnats. Jag tror inte att det är helt i korrespondens med det skrivna ordet i reservationen. Det får lätt sken av en läpparnas bekännelse, då man i en akt inte törs skriva in en sak, som man säger när man kommer upp i debatten. Men det finns en annan bevisföring också. Det är lätt att gå tillbaka till debatten om förlängningen av arbetsavtalen — den har också kommit upp i dag — där en förstucken kritik riktas mot det sätt på vilket staten har skött avtalsförhandlingarna. Herr Bohman sade i dag att det väl ändå måste föras en politik så att ingen får det sämre. Varför skall det i och för sig vara nödvändigt? Varför skall man inte under vissa perioder för att få en bättre tingens ordning åstadkomma en utjämning som går ut över privilegierade grupper? Det är en orimlig målsättning att inkomstutjämningen och jämlikheten enbart skall vara beroende av att de som ligger långt efter skall komma i kontakt med de privilegierade genom den allmänna standardökning som kommer alla till del. Ingen skall tro att de som ligger långt tillbaka är nöjda med någonting sådant, De har ett behov av att det skall gå fortare. Men kritik riktas både från moderaterna och underförstått också från folkpartiet mot att man inte varit tillräckligt konstruktiv när det gällt att ge bud under den här perioden. Jag vill erinra om följande. Vi har i finansutskottet godtagit — där finns ingen reservation — den ram som finansministern har givit för beräknade inkomstlyft. Ingen har ifrågasatt riktigheten i detta, ingen har begärt en ändring på den punkten. I det som man i morgon skall lämna svar på till medlingskommissionen är man praktiskt taget framme vid det utrymme som är angivet i finansplanen. Vad är det man vill? Vill man vidga ramen? Ja, då fanns möjlighet att plädera för det i utskottet och sedan här i dag. Det vill man inte. Men då måste man vilja ändra på fördelningen inom ramen, och sannolikt är det väl det man åstundar, dvs. att bryta sönder den låglöneprofil som finns i medlingskommissionens förslag och som hela tiden har funnits i avtalsverkets och regeringens budgivning. Jag vill med det här bara beskriva hur man när det kommer till kritan frångår den läpparnas bekännelse till jämlikhet som användes vid offentliga föredrag, i valdebatter och vid andra tillfällen. När det kommer till kritan är det inte så spännande. Den andra punkt som skiljer oss åt gäller arbetsmiljön. Det har i den flod av ord som har flutit i detta hus praktiskt taget utan dramatik timme efter timme och natt efter natt talats oändligt mycket om miljövård. Det har varit synd om almar, det har varit synd om fåglar, det har varit synd om fiskar och det har varit synd om insekter, men utskottet tar för sin del upp ett problem som gäller 3/4 miljon människor inom industrin. Jag skall också här åskådliggöra skillnaden.

Skilda åtgärder är enligt utskottets mening nödvändiga i detta sammanhang. Särskilt viktigt är självfallet att industrin kan erbjuda arbetsuppgifter som upplevs som meningsfulla och den arbetsmiljö som är likvärdig med vad som erbjuds inom andra sektorer av vårt näringsliv. Social jämställdhet i arbetslivet och vidgade möjligheter att påverka den egna arbetssituationen anser utskottet särskilt betydelsefulla. Från samhällets sida måste insatserna koncentreras till utbildningsväsendet och arbetsmarknadspolitiken. Samspelet skola-arbetsliv är ett viktigt led i detta sammanhang.” Vad skriver nu reservanterna om samma problem? Det heter i reservationen: ”Från många håll redovisas stora svårigheter att rekrytera arbetskraft till industriarbete. Framför allt synes ungdomen i allt mindre utsträckning överväga industriarbete som utkomstmöjlighet. Dessa tendenser kan väntas bli ytterligare markerade.

Man har reserverat sig emot detta och säger: ”Särskilda åtgärder är enligt utskottets mening därför nödvändiga i detta sammanhang.” Det gör man i det betänkande som knyter ihop den riksdagssession vi har haft och allt det mummel som då har hörts från denna talarstol. Det visar också var intressegemenskapen finns: herr Bohman sade för en stund sedan att han tänkte sig tillbaka till den tid när Per Albin talade om ett folkhem som var gott för alla, därmed anknytande till sin tes att alla borde få en förbättring.

Alltför många saknar fortfarande trygghet, en trygghet som kommer av oberoende, trygghet till inkomst, trygghet till arbete. Men vad än värre är: de saknar också trygghet på sin arbetsplats till liv och hälsa. För många människor är möjligheter till lycka alltfort någonting som de ser förbehållet ett antal privilegierade personer — ett större antal nu än tidigare, men det finns en distans där. Herr talman! Min sammanfattning är kort och gott att det är intressant att läsa skrifter, framför allt när skrifterna inte överensstämmer med den bekännelse man möter i andra fall. Men mest intressant för de människor som så småningom får ta del av detta är den lärdom som säger dem: Ni som behöver hjälp, vänd er inte till den borgerliga oppositionen!

Herr talman! Herr Arne Pettersson i Malmö sade att det är meningslöst att bemöta det anförande jag höll. Det förstår jag mycket väl. Det går ju inte att bestrida vad jag citerade ur Fackföreningsrörelsen. Det går inte att bestrida arbetslöshetssiffrorna, herr Pettersson. Det går inte att bestrida vad jag sade om produktionsutvecklingen — uppgifterna är hämtade ur den reviderade finansplanen. Jag förstår att herr Pettersson känner sig rätt vanmäktig när det gäller att bemöta ett sådant anförande. Men herr Pettersson hade ju en del annat att anföra. Beträffande det avtal som nu har träffats sade herr Pettersson att nu hade det i alla fall blivit en utjämning. Jag skall inte bestrida det, men förekom det inga procenthöjningar i denna uppgörelse, herr Pettersson? Hur har det gått under den socialdemokratiska regimen? Om vi sätter kronans värde till 100 öre år 1946, när socialdemokraterna började regera ensamma, så är väl värdet något under 40 öre i dag. Det är klart att alla måste försöka få kompensation för detta, och det har de också fått — mer eller mindre — i lönehöjningar. Men på vilket sätt, herr Pettersson? Jo, man har fått det i procent, så att den som har haft låg lön kunnat räkna in några tior, medan den som haft det bättre ställt har fått hundralappar och den som haft det bäst ställt fått tusenlappar i höjning. Det är så den socialdemokratiska jämlikhetspolitiken har fungerat sedan partiet trädde till i regeringsställning 1946. Herr Pettersson har vidare, liksom tidigare herr Ekström, hängt upp sig på reservationen. Varför talar herrarna inte om motionen? Där står just detta om en jämnare inkomstfördelning. Och i reservationens kläm säges att reservationen kommit till med anledning av motionen och Kungl. Maj:ts proposition. Så det finns i alla fall en anknytning. Herr Pettersson sade att det är en läpparnas bekännelse, när de borgerliga talar om jämlikhet. När vi från centerns sida tog upp frågan om jämlikhet för åtskilliga år sedan, fick vi svaret från socialdemokraterna att staten inte kunde ingripa på avtalsmarknaden. Men mer och mer vann vi gehör för vår uppfattning. Och är det jämlikhet, herr Arne Pettersson, när hälften av de anställda har en pensionsålder som är 65 år och därunder? Vi har hållit på i tolv år och försökt få en sänkt pensionsålder. Lyckligtvis förefaller det som om vi har Landsorganisationen på vår sida. Men socialdemokraterna har legat på bromsen under hela tiden, och ännu har vi inte fått pensionsåldern sänkt till 65 år. För att ge ett exempel till vill jag också nämna att vi har hållit på i åtskilliga år med att försöka få till stånd en allmän arbetslöshetsförsäk ring. Är det jämlikhet att hälften av de anställda har arbetslöshetsförsäkring men inte den andra hälften? Nej, herr Arne Pettersson, det behövs nog betydligt bättre tag från socialdemokratin för att man verkligen skall uppnå jämlikhet.
Herr talman! Det skulle i och för sig vara intressant att bemöta herr Arne Petterssons anförande. Jag skall emellertid inte göra det, utan bara mycket kort använda de ord till herr Bengtson som han började sitt anförande med, nämligen att ett bemötande är meningslöst. Herr Pettersson har tydligen ingenting lärt och ingenting hört.
Herr talman! Till herr Bengtson skall jag bara säga att fortsättningen var början lik. Han försöker fortfarande göra gällande att den uppgörelse som träffats för de kommunalanställda och som nu ser ut att träffas även för de statsanställda skulle vara till fördel för de högavlönade och till nackdel för de lågavlönade. Det var detta jag vände mig emot som ett konkret exempel. Det påstående som herr Bengtson fällde är oriktigt. Det är nämligen så att en mycket liten del av pengarna går ut i procentuella tillägg. Huvuddelen går at i lönelyft som gäller enskilda tjänster och människor i form av B-listepåslag. Resten är krontalspåslag ooch speciella låglönelyft, och exakt samma profil har de statliga bud som lagts fram hela tiden haft. Det som herr Bengtson påstår är alltså oriktigt. Vidare säger herr Bengtson att vi skall läsa i motionen. Herr Kristianssons i Harplinge inlägg skall väl tolkas på så sätt att jag inte har läst motionen. Men den är ointressant i sammanhanget Det intressanta är bara de två punkter som jag refererade om ekonomisk utjämning och om arbetsmiljö. Där har centern reserverat sig tillsammans med moderaterna och folkpartiet. Man tar avstånd från den argumentation vi har fört. Det är bara detta jag har velat påpeka.
Herr talman! Jag betygade i mitt förra anförande att det förekommit försök till vissa åtgärder som leder till utjämning, men nu säger ju herr Arne Pettersson själv att det i uppgörelsen fanns procenthöjningar. Och B-listeändringarna med lönegradsuppflyttningar verkar på liknande sätt. Det är alltså inte oriktigt vad jag har sagt, men herr Arne Pettersson kanske inte uppfattade precis hur jag uttryckte mig. Vad gällde reservationen och motionen kan ingen ta fel på att vi oavbrutet arbetat för jämlikhet. Det går inte att bestrida, vare sig från Arne Petterssons eller från någon annan socialdemokrats sida.
Herr talman! Jag lär inte kunna övertyga herr Bengtson om någonting, men om han skulle sätta sig ned och läsa även sin egen press skulle han se, för att nu ta ett exempel, att det genomsnittliga lönebud som kommissionen gett statstjänstemännen ligger vid 8,7 procent. Det bud som getts SACO från kommissionen ligger vid ungefär 4 procent för första året. Hur herr Bengtson kan få det till att detta bud ökar klyftorna mellan lågavlönade och högavlönade är för mig helt obegripligt.

Herr talman! Jag hade hoppats att den kommentaren till finansplanen som finansministern här lämnade före middagspausen skulle innehålla ett försök till analys av betalningsbalansens utveckling, när han nu ändå så klart och fängslande gick in på vårt internationella beroende. Enligt den reviderade finansplanen har valutareserven utvecklats gynnsamt från 1969 till 1970. Mot ett underskott på drygt 1,8 miljarder kronor 1969 har man fått ett mindre överskott på nära 400 miljoner kronor för 1970. Denna utveckling fortsätter, sade finansministern, i rätt riktning. Förbättringen av betalningsbalansen har emellertid släpat efter hela denna tid. Man frågar sig: Vad döljer sig bakom denna utveckling? I själva verket har valutareservens förbättring under fjolåret i väsentlig utsträckning åstadkommits genom en ökad utländsk upplåning. Till en del har denna upplåning varit avsedd för direkta investeringar i utlandet, och det är ju inget fel i att söka kapitaltillskott i andra länder om bara de på det sättet erhållna resurserna används riktigt. Att i längden finansiera en negativ bytesbalans genom upplåning utomlands går naturligtvis inte. En berättigad fråga i detta sammanhang är i vilken utsträckning investeringar i utlandet med på detta sätt upplånade medel har motiverats av den allmänna kostnadsutvecklingen här i landet. Varken i finansplanen eller i debatten här i dag har finansministern givit sig in på en analys av dessa förhållanden. Om man hade väntat att herr Pettersson i Malmö i sitt inlägg nyss skulle ha bättrat på det blev man besviken, eftersom han uppehöll sig vid andra frågor än sådana som är grundläggande för den sociala välfärden här i landet — det vill säga investeringsbenägenheten i näringslivet och den allmänna ekonomiska utvecklingen, som dagens diskussion ändå skall röra sig om.

En kraftig dämpning av den inhemska efterfrågan har registrerats under årets första månader och noteras i finansplanen. Det är säkert riktigt, som finansministern säger, att denna kan sättas i samband med vissa tillfälliga faktorer, t.ex. den utdragna avtalsrörelsen och konflikten på tjänstemannaområdet. Med det konstaterandet förefaller påståendet i ett annat sammanhang, att konsumentprisindex i huvudsak varit oförändrat sedan det allmänna prisstoppet infördes i oktober 1970, något tvivelaktigt som en beskrivning av orsak och verkan i detta sammanhang. Om det nu är så som finansministern räknar med, att det blir en allmän efterfrågestimulans när avtalsrörelsen avslutats och de högre lönerna börjat betalas ut, hur kommer detta att påverka prisutvecklingen? Det är i detta sammanhang en rätt intressant fråga. Vilka ackumulerade kostnader har man att räkna med när prisstoppet hävs? Vilka ackumulerade kostnader kommer då att sätta sin prägel på prisutvecklingen? Inte heller dessa frågor, som ändå är så centrala när man skall bedöma den ekonomiska utvecklingen, har finansministern sökt analysera i finansplanen, och han har bara perifert berört frågan i dag. Långtidsutredningen såg som väsentligt att förutsättningar skapas för ökade industriinvesteringar. Det är en målsättning som det nu råder allmän enighet om, helt enkelt därför att den är en förutsättning för att betalningarna till utlandet skall kunna klaras, Sänkningen av diskontot i två etapper — från sju till sex procent — är välkommen liksom övriga åtgärder för att stimulera investeringarna. Finansministern var i dag förhoppningsfull beträffande effekten, även om han i sin replik till herr Fälldin i slutskedet av sitt inlägg glömde bort vilka förhållanden som i själva verket reglerar investeringsfonderna. Man kan fråga sig om dessa åtgärder verkligen är tillräckliga i det läge som vi i dag befinner oss i. Det framstår som särskilt angeläget att lätta på tillgången på och kostnaderna för de långa krediterna. Räntan spelar säkerligen trots allt långt större roll för näringslivet som kostnad och som avgörande faktor för investeringsviljan än för allmänhetens konsumtionsbenägenhet. Så till vida skulle en ytterligare räntesänkning vara befogad.

Regionalpolitiken får inte fortsätta som en serie illa samordnade improvisationer, om den skall ge avsedd effekt. Kapitaltillgång och kapitalkostnader spelar en väsentlig roll för regionalpolitikens effekt. I de industriella och sysselsättningspolitiska marginalområdena i vårt land, t.ex. i det norrländska inlandet, är de negativa verkningarna av brist på riskvilligt kapital och hög ränta större än i andra delar av landet. Kapitalrörelserna inom landet är alltså också en fråga som måste ägnas ökad uppmärksamhet under de närmaste åren. Den kommunala ekonomin har berörts av flera tidigare talare, och den är ett annat område där regionalpolitiken i dag sätts på prov. Det måste väl ändå sägas vara en utmaning i det här sammanhanget att kommunerna i storstadsområdena inte kan höja standarden för sina innevånare utan måste lägga inkomster från ständigt stigande kommunalskatter på investeringar för nyinflyttade från andra landsdelar. Det kan ses som en god illustration till vilket behov av en bättre regionalpolitik vi har här i landet. Med hänsyn till vad som tidigare sagts här om vårt internationella beroende är det kanske betecknande att valutaproblemen i växande utsträckning måste angripas med insatser för t.ex. för turism och utrikeshandel, områden som också kan ge regionalpolitiska effekter. Underskottet av turismen beräknas öka från 1 229 miljoner kronor år 1969 till 2 400 miljoner kronor år 1975. Detta motiverar enligt min uppfattning en effektiv satsning på svensk turistnäring. En sådan satsning får också en dubbel effekt: förutom valutaeffekten även en regionalpolitisk. Med en fortgående oförmånlig kostnadsutveckling av den art som vi nu bevittnar löper Sverige utan speciella åtgärder på turismens område faktiskt en risk att bli mindre attraktivt som turistland. Här är snabba och genomgripande åtgärder motiverade. Inom skogsbruket, som spelar en nyckelroll för vår export, kan man notera likartade effekter. Långtidsutredningen är optimistisk för utvecklingen inom skogsindustrin totalt men noterar att den möjliga avverkningsvolymen är begränsad. En fortgående okontrollerad kostnadsökning leder till ökade s.k. nollzoner och därmed till minskat underlag för en av våra viktigaste exportnäringar. Effekten blir därmed även ökade regionala problem och minskad total sysselsättning. Detta kan också tjäna som en illustration till den regionala effekten av den ekonomiska politiken. Herr talman! Om den ekonomiska politiken skall bli verkningsfull måste följaktligen regionalpolitiken på ett helt annat sätt än vad som framgår av den reviderade finansplanen bli en integrerad del av samhällspolitiken.

Herr talman! Arbetsmarknadssituationen och speciellt sysselsättningsläget har ju haft en framträdande plats i denna debatt, och det är rätt naturligt att så har varit fallet. I reservationen till betänkande nr 30 har reservanterna bl.a. anfört att vad som nu främst oroar är ökningen av arbetslösheten. Man säger vidare att arbetslösheten kan bli mycket omfattande kommande vinter om inga särskilda åtgärder vidtas. Ja, på den punkten är utskottet och reservanterna ense — det är inga skilda meningar om den bedömningen.

Jag tänker på utbyggnaden av Ritsem. Jag är övertygad om att få om ens någon av de arbetslösa tror att de borgerliga partiernas ståndpunkt är någon garanti för ökad sysselsättning. Låt mig helt kort kommentera den aktuella sysselsättningssituationen och vad den föranleder. Jag understryker utskottets uppfattning att de åtgärder som vidtas bör vara avgränsade i tid och rum. Utskottet varnar för åtgärder vilka sätter i gång en expansion som har långtidsverkningar och som kan bli okontrollerbar. Den uppfattningen är helt motsatt den som de borgerliga redovisar i sin reservation till betänkande nr 30. Man skjuter där arbetslösheten framför sig i syfte att tvinga fram generella och generösa lättnader för industrin.

Det är här inte fråga om en önskan i första hand att bekämpa en aktuell arbetslöshet. De borgerliga utnyttjar arbetslösheten som ett argument för att industrin skall få rörelsefrihet helt utan den styrning i konjunkturhänseende — och även regionalt — som är av nöden. Utskottets siffror visar just att det är en betydande skillnad på var investeringarna hamnar regionalt om man har ett sådant här generellt frisläpp eller inte. Det blir skogslänen som drabbas enligt de borgerligas förslag. Jag hänvisar till finansutskottets betänkande nr 27, s. 7, där utskottet redovisar utvecklingen under tiden april 1968 — mars 1969, då man hade ett generellt frisläpp. Och vad blev resultatet av detta? Jo, ca 40 procent av investeringarna hamnade i storstadslänen och endast 15 procent i skogslänen. Vi hade en annan situation 1970 då man tillgrep vad utskottet förordat, nämligen selektiva åtgärder, och då investeringarna begränsades till 15 procent i storstadslänen men uppgick till hela 50 procent i skogslänen. Vad som behövs i dagsläget är visserligen omfattande åtgärder men sådana åtgärder som är kontrollerbara i tid och rum. De förslag på byggen för drygt 1 miljard, som arbetsmarknadsstyrelsen nyligen har lagt fram, är ett exempel på den typ av åtgärder som jag anser vara riktiga. Med hänsyn till dagsläget och med tanke på de snabba åtgärder som måste till för att trygga en bättre vintersysselsättning utgår jag naturligtvis ifrån att dessa arbeten snarast kommer i gång. Men jag tror knappast att det räcker. Det snabba handlande som utskottet har förutsatt är nödvändigt även på andra områden, och jag vill då bara hänvisa till bostadsbyggandet. Den rätt betydande nedgången, jämförd med planerad igångsättning innevarande år, nödvändiggör ett snabbt handlande även på den sektorn.

Förhållandet är ju det att industrins bruttoinvesteringar varierar mycket kraftigt mellan olika år.

Detta är någonting som inte minst fackföreningsrörelsen mycket hårt kritiserat i skilda sammanhang. Och det problemets storleksordning kan illustreras på olika sätt, exempelvis med vad som skedde under 1960-talet. Då pendlade den egentliga industrins bruttoinvesteringar mellan en ökning på över 22 procent ett år och en minskning med 7 procent ett annat år. Svängningarna kan på det här sättet vara bortåt 30 procentenheter, och det är väl rätt uppenbart att det är en oacceptabel storleksordning. Att man under sådana förhållanden kan uppnå jämn och hög sysselsättning tror jag inte det är någon som vill göra gällande — det är en omöjlighet. Om man ser närmare på detta finner man — vilket också utskottet har erinrat om — att en del av svängningarna beror på variationer i de fasta investeringarnas omfattning, men att en större del förklaras av svängningar i industrins lagerinvesteringar. Det är alltså ibland mycket kortsiktiga spekulationer i prisförändringar som ligger bakom detta beteende. Industrin gör därmed folkhushållet en stor otjänst. Men inte bara det. Industrin gör sig också själv en otjänst. Vi får i högkonjunkturerna stockningsproblem som faktiskt hindrar industrins fasta investeringar mer än vad som borde vara nödvändigt. Och vi får arbetslöshet och stora omflyttningar av personal inom företagen i de motsatta konjunkturlägena. Detta försvagar helt naturligt och högst avsevärt industrins argument, då den försöker övertala ungdomen att ta anställning som industriarbetare. Därtill skapar dessa svängningar svårigheter för övriga sektorer i ekonomin, särskilt för byggandet och för den offentliga sektorn. Vi ser detta inte minst innevarande år. Ett avsevärt investeringsutrymme är avsatt för industrin, och det har skett på industrins uttryckliga begäran. Låt mig här, för att inte något missförstånd skall föreligga, upprepa vad jag sagt tidigare, att detta har varit och är fortfarande en riktig politik. Det råder inga som helst delade meningar om behovet och nödvändigheten av att i första hand exportindustrin och den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin skall ha den klara prioriteringen av sitt investeringsbehov. Dessa svängningar blir allt mindre acceptabla för varje år, helt naturligt eftersom kraven på stabil och långsiktig planering och på ett effektivt utnyttjande av resurserna blir större på alla delar av samhällsekonomin. I finansutskottets betänkande nr 30, s. 18, har utskottet skrivit något som herr Bohman tidigare har kritiserat här.

Det är sålunda nödvändigt att svängningarna i industrins investeringar mellan olika år jämnas ut. Men då kan man fråga: Hur skall detta ske? Ja, alternativ saknas självfallet inte. Som jag ser det är det framför allt tre linjer som man kan diskutera och som jag också kortfattat vill erinra om. Den första är att ge industrin stimulanser av typen skattereduktioner om den flyttar investeringar från högtill lågkonjunktur. Det är ju framför allt den metoden som har prövats. Givetvis har vi den vägen nått en del resultat — det kan inte förnekas — jämfört med läget i tidigare skeden i vår ekonomi. Men metoden ger uppenbarligen inte resultat jämfört med den högre ambitionsnivå vi har i dag. Det blir allt klarare att om tekniken skall ge väsentliga resultat, så krävs så stora subventioner att det är oacceptabelt från rent fördelningspolitisk synpunkt. Den andra vägen man kan gå är att tillgripa restriktioner och att kanske gå in direkt i företagens investeringsbeslut. Man får då mer av vad jag skulle vilja kalla närgången styrning och mindre av generell ramstyrning. Jag håller det inte för uteslutet att vi får slå in på den vägen i större utsträckning framöver. Jag är fullt medveten om att en sådan utveckling leder till ett visst obehag för en del parter, men vinsten samhällsekono miskt av en förbättrad långsiktig planering är så stor att det helt naturligt kan vara värt det priset. Jag vill emellertid inte förorda att man söker metoderna för en bättre konjunkturutjämning den vägen. Jag anser att en tredje väg bör prövas dessförinnan, och det är vad jag skulle vilja kalla den gamla hederliga resonemangsmetoden. Jag tror det skulle vara av värde om regeringen tillsammans med industrins och arbetsmarknadens parter prövade denna typ av regelbundna överläggningar rörande just investeringsoch sysselsättningsfrågor. Förhoppningen är givetvis att med praktisk tillämpning av en sådan metod berörda parter i samverkan skall uppnå målen i den ekonomiska politiken och dess utveckling på längre sikt.

Herr talman!

Herr talman! De höga arbetslöshetssiffrorna är en realitet. De oroade finansministern tidigare i dag — och det med rätta. I början av sitt anförande gjorde herr Knut Johansson en koppling mellan sysselsättningsläget och det omdiskuterade fallet Ritsem, som vi skall diskutera mer ingående om några dagar.

Det blir bestående skadeverkningar genom ingreppen i området och inte minst på grund av trafiken i all framtid efter det att byggandet kommit till stånd. Sysselsättningen är förstås oerhört viktig, också i detta område. Jag kan bara rekommendera att man läser reservationen till utskottsutlåtandet om Ritsem, vari flera sysselsättningsbefrämjande projekt mycket kraftigt framhålles. Jag vill sluta denna korta deklaration med att säga följande. Miljöskydd måste kunna ta sig uttryck i konkreta handlingar. Jag är glad över den fasta, gemensamma linje som just folkpartiets riksdagsmän hela tiden visat i denna fråga! Herr talman!

När förutsättningarna för en uppgörelse på arbetsmarknaden helt kan överblickas bör man överväga vid vilken tidpunkt inom den närmaste framtiden det kan vara lämpligt att helt avveckla prisstoppet. Jag är för egen del inte främmande för att det måhända mycket snart kan behövas att regeringen till de avtalsförhandlande parterna ger ett klart besked om hur prisstoppet skall avvecklas på bästa sätt. Man kan tänka sig flera förhandlingssituationer där ett sådant resolut besked kan bidra till att lösa upp några av de sista knutarna inför en uppgörelse. Prisstopp är ett dåligt ekonomisk-politiskt vapen: det är trubbigt, det angriper symptom och inte orsaker. Prisstopp har en doft, eller rättare sagt en odör, av regleringsekonomi. Någon ytterligare förlängning utöver den som föreslås i propositionen bör därför inte ställas i utsikt. Ett drygt tiotal negativa verkningar av prisstoppet — dels allmänt sett, dels speciellt i det nuvarande konjunkturläget — har vi räknat upp i motion 1470, och jag skall vid denna sena timme glädja kammaren med att på den punkten bara hänvisa till motionens redovisning. Det skall till mycket speciella situationer för att införa ett prisstopp, och dit räknar jag för övrigt inte ett val. Den otvetydiga, mot priskontroll negativa inställningen i socialdemokratins valhandbok 1966 har redan nämnts i debatten i dag. I LO-rapporten ”Samordnad näringspolitik” av år 1961 står det: ”I ett folkhushåll med fri import och god varutillgång bör normalt priskontroll i egentlig mening inte komma till användning.” Alltså: normalt inte. Jag skulle vilja tillägga, att så onormalt var det inte i augusti i fjol då ett politiskt val var i faggorna. Även om prisstoppet blir kvar under flera månader behövs ett vidgat antal dispenser, om inte sysselsättningen i enskilda, konkreta företagsfall skall drabbas. Det visar sig ju också att en rad dispenser och successiva undantag fordras. En del sådana har vidtagits, och jag vill gärna säga: Fortsätt energiskt på den vägen fram till hösten, om inte en fullständig avveckling av prisstoppet kommit dessförinnan! Låt mig också poängtera att när prisstoppet avvecklas är det mycket angeläget att prisoch kartellnämnden har överläggningar med näringslivets organisationer om hur befintliga spänningar i prishänseende skall utjämnas smidigt. Herr talman! Jag nämnde att vissa företag kommer att behöva lättnader från prisstoppet, om de inte skall tvingas permittera och öka arbetslösheten, den arbetslöshet som under ett par vårmånader i år har legat på en rekordhög nivå sedan nuvarande arbetslöshetsstatistik infördes i mitten av 1950-talet. För att vidga perspektivet, herr talman!

Detta är sanner ligen inte ett angenämt resultat av socialdemokraternas ekonomiska politik under den senaste tiden. I ett vidare perspektiv slutligen, är det uppenbart att alltmer av inflation och valutabekymmer gör det ännu viktigare att se till att u-hjälpen inte kommer i kläm och att ansvaret för att mildra misär och lidande inte får göra halt vid landets gränser. Också detta är en ekonomisk fråga. I en värld så sargad av lidande och nöd som vår blir detta ansvar en internationell plikt som för vår del i minst utlovad utsträckning måste fullföljas med konkreta handlingar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 i finansutskottets utlåtande nr 26.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 37, i vilket behandlas motioner om åtgärder vid beskattningen i syfte att främja sparandet, har av moderata samlingspartiets representanter fogats en reservation nr 3, som jag här något vill kommentera. Av tillgänglig statistik framgår att sparandet i vårt land är i stadigt sjunkande. Det gäller både företagssparandet och vad vi kallar hushållssparandet. Detta är en utveckling som vi har anledning att beklaga, inte bara på grund av dess negativa effekt på vår framstegstakt och välståndsutveckling utan också från den enskilda människans synpunkt. Minskade möjligheter till sparande motverkar de önskemål som den enskilda människan kan hysa om att ordna sina ekonomiska förhållanden på det lämpligaste sättet. Det är en sund princip, som i varje fall tidigare varit djupt rotad hos de flesta människor, att inte innan pengar finns att betala med köpa något som kan undvaras. Viljan att spara finns fortfarande hos många människor, men deras möjligheter att spara har genom den förda politiken blivit starkt begränsade. När skatter och levnadskostnader har tagit sin del av inkomsten, ja, då återstår det i många fall ingenting för avsättning till framtida behov. Sparandet kan främjas på olika sätt. Den ekonomiska politiken har avgörande betydelse härvid. Det är genom denna som de grundläggande möjligheterna skapas för ett enskilt sparande. En viktig sak är att vidta åtgärder som förhindrar skattehöjning och prisstegringar samt, inte minst, orimliga verkningar på den översta delen av inkomsten — alltså marginalskatten — som medför att större delen av varje hundralapp går till skatt. Ett sådant förhållande stimulerar inte till ökade inkomster genom extraarbete och inte heller till sparande. Det går helt enkelt inte att spara sedan marginalskatten kapat 50—60 procent och ibland mer i skatt. Under 1960-talet har en markant förskjutning ägt rum mot en kraftig ökning av det offentliga sparandet, medan det enskilda sparandet i stort har stagnerat. AP-fonderna är nu uppe i över 38 miljarder kronor, under det att det enskilda sparandet alltmer har sackat efter. Vi anser det olyckligt med en politik som medför en förskjutning av de ekonomiska resurserna från de många enskilda människorna till statens hand. Vi pläderar därför i vår reservation för sparfrämjande åtgärder som grundar sig på moderata samlingspartiets partimotion nr 431, vari framförs olika möjligheter för sparande, såsom banksparande, bostadssparande, utbild ningssparande, amorterings-, företagsoch delägarsparande. — Varför framför vi nu dessa synpunkter? Jo, därför att vi anser att det främjar den ägardemokrati som vi talar om vilket innebär att så många som möjligt av människorna skall bli delägare i samhällets tillgångar, i motsats till vad som nu råder, nämligen att stora delar av kapitalet samlas upp i statens kassa. Vi anser dessutom att den enskilda människan bör kunna bättre förvalta en större del av sina intjänta pengar än vad man har möjlighet att göra i dag. En vanlig invändning mot sparstimulerande åtgärder och ett differentierat ägande har varit att de föreslagna åtgärderna bara skulle gynna de högre inkomsttagarna. Det är självklart att en generell sparstimulans i form av sparpremier eller skatteavdrag ger större favör i kronor åt den som kan spara stora summor — och alltså får mera — än åt den som bara kan sätta in små belopp. Det bör emellertid i detta sammanhang observeras att alla förslag till sparformer som vi framfört i motionen 431 är sådana förslag som, om de genomförs, kommer att gynna framför allt småspararna. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 vid skatteutskottets betänkande nr 37 och till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Jag skall liksom de två närmast föregående talarna försöka att delta i sparaktionerna på det sättet att jag skall försöka spara något av kammarens dyrbara tid. Låt mig bara göra några reflexioner kring skatteutskottets betänkande nr 37 i anledning av motioner om sparfrämjande åtgärder.

Vilka sparmål är det då man tänker gynna? Jo, i de olika motionerna räknar man upp premiering av enskilt bostadssparande i bank eller annan penninginrättning. Högern föreslår att det skall komma ett förslag till innevarande års riksdag om åtgärder i syfte att stimulera det enskilda sparandet i bank, bostad, utbildning, aktier eller egen rörelse. Det är väl en relativt konstig uppfattning att man skall spara i aktier och få det premierat, eftersom moderata samlingspartiet alltid fört till torgs att det bedrivs en företagsfientlig politik i vårt samhälle. Men tydligen räknar man, trots allt, med att det finns så säkra företag i vårt land att man kan rekommendera spararna att köpa aktier utan att vara rädda för förluster. I skatteutskottets betänkande nr 37 behandlas bl.a. en motion av herr Larsson i Staffanstorp m.fl. centerpartister och en motion av herrar Wirmark och Möller i Göteborg från folkpartiet. Motionärerna föreslår att det extra avdraget för inkomst av kapital skall ökas från 400 kronor till 700 kronor respektive från 800 kronor till 1 400 kronor. Motionärerna har inte räknat på hur mycket en sådan höjning av avdraget skulle kosta stat och kommun, men i utskottsbetänkandet redovisas att den skulle betyda en skatteminskning för staten på ca 100 miljoner kronor och för kommunerna på ca 50 miljoner kronor. Borde det inte ha varit något så när anständigt om motionärerna — och även reservanterna — hade föreslagit att utredningen också skulle lägga fram förslag till hur dessa minskade skatteinkomster för stat och kommun skall kompenseras. Men det har de inte gjort. Av det utredningsbetänkande som avgavs 1961 framgår att det inte gick att visa på några vägar att till rimliga kostnader öka det frivilliga sparandet i vårt samhälle. Herr Nilsson i Trobro påstod att sparandet i vårt land har sjunkit. Om vi går till den statistik över inlåningens utveckling som finns i utskottsbetänkandet framgår det klart att inlåningen i affärsbankerna under 1970 steg med 5 procent jämfört med året förut. För sparbankerna finns ingen statistik för 1970, men där steg inlåningen från år 1968 till 1969 med 7,1 procent, och i Postbanken steg den från 1969 till 1970 med 7,7 procent. De hårt drabbade jordbrukarna kunde öka sin inlåning i jordbrukskassorna med inte mindre än 13 procent. Antalet deltagare i det allmänna lönsparandet ökade från år 1969 till år 1970 med nära 90 000, och kontobehållningen hos medlemmarna i det allmänna lönsparandet har också ökat. Vi har enligt samstämmiga uppgifter — i all statistik och från expertis — ett mycket högt sparande i vårt land. Det är därför våra investeringar per individ räknat ligger mycket högt vid internationella jämförelser. Vidare har vi det andra sparandet, som fortgår trots att vi fått sådana trygghetsreformer att det som förut utgjorde grunden till att folk sparade redan är garderat. Vi har fått ATP, som ger en större trygghet vid inkomstbortfall på grund av ålderdom, vi har grupplivförsäkring, vi har fått en betydligt förbättrad sjukförsäkring och vi har fått höga arbetslöshetsunderstöd, Trots att dessa trygghetsreformer nu genomförts ökar det enskilda sparandet både i de vanliga sparinstituten och inom försäkringssektorn. Det föreligger nu ett förslag från lönsparkommittén inom riksgäldskontoret. Kommittén har föreslagit regeringen att vidta vissa åtgärder för att stimulera sparandet — bl.a. att införa en viss skattelättnad vid regelbundet och målinriktat sparande. Vi inom utskottsmajoriteten förväntar att regeringen lägger fram förslag i frågan under innevarande år. Riksdagen har redan tidigare i år givit ett anslag på 2 miljoner kronor för undersökning genom statistiska centralbyrån av hushållssparandet i vårt samhälle. Det kan naturligtvis vara intressant att få reda på vilka motiv som gör att folk sparar. Trots de ambitioner som motionärerna och reservanterna har att man genom olika sparstimulerande åtgärder skall kunna öka det frivilliga sparandet, så tror vi inom utskottsmajoriteten inte på att det skulle bli något större nysparande. I stället skulle kanske människor dra nytta av de sparstimulerande åtgärderna genom överföringar från tidigare tillgodohavanden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 37 och hoppas att jag har bidragit till att spara in på kammarens dyrbara tid.

Herr talman! Utformningen av skattepolitiken spelar en viktig roll i den ekonomiska politiken. Vi har haft anledning vid flera tillfällen under denna riksdag att diskutera de olika skattepolitiska åtgärdernas verkningar. Vi har därvid från vänsterpartiet kommunisterna kritiserat den allmänna tendensen i skattepolitiken, som vi menar alltför hårt drabbar de lägre inkomsterna och väjer för att hårdare beskatta bolagsvinster, höga inkomster och stora förmögenheter. Mervärdeskatten är en form som är synnerligen kännbar för alla dem som måste använda större delen av sina inkomster till livsnödvändig konsumtion. Därför är också momsen på livsmedel en alltmer debatterad fråga. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt att livsmedel befrias från mervärdeskatt. När mellan 17 och 18 kronor av varje hundralapp som lämnas i livsmedelsbutiken utgör moms bör det vara klart att denna skatteform känns särskilt hård för låginkomsttagarna, barnfamiljerna, pensionärerna och andra som måste avsätta en stor del av inkomsten just till livsmedel. Allt tal om att indirekta skatter skulle vara rättvisa, därför att de måste betalas av alla, är enligt min mening ett hån mot låginkomsttagarna. Vänsterpartiet kommunisterna framförde starkt kritiska synpunkter inför höjningen av mervärdeskatten vid förra årsskiftet. Vi har ansett det mest angeläget att i dagens läge mervärdeskatten helt avskaffas på livsmedel. Vi menar att en sådan åtgärd skulle innebära en omedelbar sänkning av levnadskostnaderna och därmed betyda stora lättnader för låginkomsttagarna. Kravet om slopande av mervärdeskatten på livsmedel framfördes i motion nr 53 under den allmänna motionstiden. Frågan har emellertid inte kommit upp till riksdagens prövning samtidigt med andra skattepolitiska problem, och enligt uppgift avsåg skatteutskottet att uppskjuta behandlingen till höstriksdagen. Utskottet har emellertid nu tagit fram motionen i betänkandet nr 40 rörande kompletteringspropositionen. Förmodligen hänger detta samman med att vänsterpartiet kommunisterna i motion nr 1484 i anledning av denna proposition ånyo aktualiserade kravet om att slopa momsen på livsmedel. Utskottet anför som skäl för sitt avstyrkande av motionerna att den föreslagna åtgärden skulle medföra administrativa svårigheter och ett betydande skattebortfall. Det första skälet kan inte anses som särskilt övertygande. Som bekant finner man alltid former för att administrera inkasseringen av även indirekta skatter, och det finns säkert heller inte några oöverstigliga hinder för att administrera en skattebefrielse av det slag det här är fråga om. Att slopandet av mervärdeskatten på livsmedel medför ett betydande skattebortfall är naturligt om det skall innebära lättnader för de enskilda konsumenterna. I motion nr 53 har vi beräknat inkomstbortfallet för staten till ca 3 miljarder kronor. Utskottet beräknar det till 3,5 miljarder kronor. Man kan naturligtvis inte stanna vid beräkningen av inkomstbortfallet för statskassan. I vpk-motionen anvisas också andra vägar för att kompensera detta skattebortfall.

Man kan dock inte avstå från att notera hur skatteutskottet med stor iver förordat avslag på dessa vpk-motioner under tiden som den nu aktuella motionen om slopande av moms på livsmedel fått ligga utan att tas fram till behandling i riksdagen. Det hade kanske varit riktigare att få dessa frågor diskuterade i ett sammanhang. Det handlar nämligen om att bestämma sig för vilken skattepolitisk inriktning man vill ha, vilka grupper man vill gynna med skattepolitiska åtgärder. Skatteutskottets mening ”att skattelättnaderna skulle komma också alla dem till del som inte kan anses vara i behov därav” verkar vara ett utslag av den obotfärdiges förhinder. Man kan ju ändå inte bestrida att om moms på livsmedel i dag hårdast drabbar dem som har de lägsta inkomsterna måste också rimligen ett slopande av denna skatt vara mest fördelaktig för samma grupper. Med anledning av vad utskottet anför rörande kompensation till folkpensionärerna och stöd åt barnfamiljerna i förra årets skattereform vill jag hävda att motionärernas beskrivning av läget är mera riktig. Det heter i motionen: ”Ett avskaffande av mervärdeskatten på livsmedel skulle också betyda att den utlovade skattesänkningen för de lägre inkomsttagarna kunde bli verklighet. Nu har effekterna av skattesänkningen beträffande statsskatten reducerats såväl genom den höjda mervärdeskatten som genom de kraftigt höjda kommunaloch landstingsskatterna.” Det särskilda yttrande som herr Eriksson i Bäckmora m.fl. fogat till skatteutskottets betänkande nr 40 är enligt min mening ett något förbryllande dokument. Yttrandet utgår från motion nr 625, vari förordades prövning av frågan om slopande av mervärdeskatt på mjölk. Man anför från centerpartihåll i yttrandet att möjligheterna uppmärksammats, bl.a. i samband med prissättningen på jordbruksprodukter och att det med hänsyn till ”att årets förhandlingar nu är avslutade och att mjölkpriset därmed blivit fastställt för de närmaste tre åren” inte finns någon anledning att nu aktualisera frågan. Att man har ”uppmärksammat möjligheten” men ingenting gjort åt saken lättar väl ändå inte bördan för barnfamiljerna! En prissättning som innebär höjda priser på mjölken kan jag inte heller finna vara ett skäl för att inte aktualisera frågan. Tvärtom bör det vara ytterligare en anledning. Var det bara uppmärksamhet man ville nå med motionen? Om man däremot menar vad som skrivs i yttrandet, nämligen att ”slopandet av mervärdeskatten på en så viktig vara som mjölk skulle ha stor betydelse både för producenter och för stora konsumentgrupper, t.ex. familjer med barn”, då borde man eftersträva resultat! Slutligen vill jag påpeka att samtidigt som skatteutskottet värjer sig mot tanken att livsmedel skall kunna undantas från mervärdeskatten växer sig den tanken allt starkare och får en mer framträdande plats i debatten. Det kan vara skäl att uppmärksamma det stöd som detta krav fått ute bland allmänheten. Med direkta namnunderskrifter har många människor instämt i vpk-motionens krav. Därtill kommer instämmanden från organisationer, och det torde vid det här laget vara närmare 100 000 människor i skilda delar av landet som gett uttryck för sin mening att livsmedel borde undantas från moms. Att kravet svarar mot meningarna bland ännu större delar av landets befolkning kan inte bestridas. Om riksdagen i dag avslår motionskraven kan man därmed inte hindra att opinionen för att slopa momsen på livsmedel kommer att fortsätta att förstärkas. Vi kommer också att hålla denna fråga vid liv. Vi anser att det är en betydelsefull åtgärd för att åstadkomma en rättvisare fördelning av skattebördorna. En växande opinionsrörelse bland folket på arbetsplatserna och i bostadsområdena — bland dem som känner livsmedelsprisernas tyngd i hushållsbudgeten — kanske kan övertyga också skatteutskottet om att detta är en framkomlig väg på det skattepolitiska området. Kravet om slopande av mervärdeskatten på livsmedel återfinnes alltså i två vpk-motioner som behandlas i detta betänkande. Med hänsyn till att motionen 53 innehåller konkret yrkande om erforderlig ändring av förordningen om mervärdeskatt ber jag, herr talman, att i detta sammanhang få yrka bifall till denna motion.

Herr talman! I motsats till herr Berndtson i Linköping kan jag inte yrka slopande av momsen, varken på samtliga livsmedel eller på mjölken, utan att det föregåtts av en utredning. Det är ju en ganska omfattande operation, och det är också en ekonomisk transaktion som måste företagas. Den undanrycker ju statsverket en stor inkomstpost. I synnerhet gäller det förslaget i den motion som kommunisterna har väckt. Det är därför en aning förvånande att den motion som jag och några medmotionärer från centern har fört fram och som gäller slopande av momsen på mjölken skall behandlas i samband med kompletteringspropositionen. Motion nr 625 föranleder nämligen för tillfället inga kostnader för statsverket.

I detta sammanhang får man självfallet också tillfälle att undersöka det lämpligaste tillvägagångssättet för finansieringen. Jag föreställer mig att det finns flera möjligheter att kompensera statsverket för ett dylikt skattebortfall, om blott viljan finns att inte onödigtvis fördyra priset på en vara som är alldeles nödvändig i hushållet. Speciellt gäller detta barnfamiljerna. Slopandet av momsen på mjölk skulle vara till fördel såväl för konsumenten som för dem som producerar mjölk. Denna sistnämnda kategori minskar oavbrutet i detta land. Mjölkproduktionen är så starkt sjunkande att oro förefinnes för möjligheterna att upprätthålla en nöjaktig mjölkförsörjning i fortsättningen. Det är då viktigt att göra mjölkproduktionen åtminstone tillnärmelsevis så lönsam att produktionen kan upprätthållas i sådan utsträckning att konsumtionsbehovet Jag är medveten om de ständigt stigande hushållskostnaderna. För barnfamiljer, för pensionärer och andra låginkomstgrupper är givetvis detta till stor nackdel, enär dessa måste använda huvudparten av sin inkomst till vad man kallar livets uppehälle och nödtorft. Det torde då vara helt oriktigt att belasta detta konto med ytterligare pålagor genom att dessutom uttaga en icke ringa skatt på i detta fall mjölk. Momsens borttagande på denna vara skulle för mjölkkonsumenterna betyda ett icke föraktligt förbilligande av detta konto samtidigt som producenterna kunde få en prisförbättring. Det är ingen unik företeelse med undantag från moms på vissa varor, inte heller med differentiering av denna skatt mellan olika varugrupper. Sådant förekommer bl.a. i EEC-länder. Där är dessutom genomgående momsen på livsmedel lägre än i vårt land.

Det var detta jag menade när jag nämnde att jag är förvånad över att motionen behandlas i samband med kompletteringspropositionen. Förhandlingarna är som sagt avslutade och proposition föreligger, men riksdagen har ännu inte fastställt uppgörelsen. Man skulle därför ha önskat att föreliggande fråga hade behandlats i samband med prispropositionen. Nu är det som det är, och därför kan tyvärr för ögonblicket ingenting göras åt saken. Jag kan endast instämma i vad centerledamöterna framhållit i sitt särskilda yttrande om ”att möjligheter bör hållas öppna för att på nytt ta upp frågan”. Jag kan försäkra kammaren att så också blir fallet. Det måste vara orimligt att ta ut skatt på en så viktig vara som mjölken. Jag vill därför helt stryka under vad som vidare sägs i yttrandet: ”Ett slopande av mervärdeskatten på en så viktig vara som mjölk skulle ha stor betydelse både för producenterna och för stora konsumentgrupper, t.ex. familjer med barn.” Herr talman! För dagen har jag sålunda inget yrkande i den här frågan men avvaktar huruvida regeringen kommer att företa någon utredning i ärendet. Skulle så inte bli fallet, finner jag anledning att återkomma.

Herr talman! Formellt tar riksdagen i dag ställning till vad som sägs i den reviderade finansplanen, inklusive dess sidor 22—41 som avhandlar långtidsutredningen. Finansutskottet säger visserligen i sitt betänkande nr 30 att utskottet avser att under höstsessionen återkomma till frågan om utredningens allmänna metodik och bruttonationalproduktbegreppets roll i detta sammanhang.

Låt mig, herr talman, helt kort antyda några centrala frågeställningar, Ekonomisk debatt som vid en granskning av långtidsutredningen omedelbart infinner sig för den som vill tänka sig en fortsatt samhällsutveckling, planmässigt och målmedvetet styrd i riktning mot ett allt mänskligare samhälle. Långtidsutredningen har arbetat fram sina slutsatser och förutsägelser för svensk samhällsekonomi inom ramen för en ekonometrisk modell med några få variabler, som får påverka utredningens projektioner för å ena sidan produktionen, å andra sidan konsumtion och investering. Det tillhör ju denna metodik att alla i modellen ingående faktorer måste uttryckas i kvantitativa termer och att man måste i siffror fixera de marknadsfaktorer som påverkar utfallet på resurssidan och inriktningen på efterfrågesidan. Nu gör man både i långtidsutredningen och i propositionen uttryckliga reservationer för att tillvarons så att säga kvalitativa aspekter, som onekligen är de avgörande för en i bästa mening positiv mänsklig tillvaro, inte kan registreras med denna metodik. Detta är i och för sig ett mycket allvarligt förhållande, som väl kommer att belysas när riksdagen i höst diskuterar långtidsutredningen utifrån dessa utgångspunkter.

Och därmed, herr talman, kommer jag över på en betydande svaghet i själva den ekonometriska modellen som metod att projicera en framtida samhällsutveckling, en metod som i den internationella ekonomiska debatten möts med växande skepsis och som det därför är en smula olustigt att nu se introducerad i den svenska debatten om långtidsutvecklingen. Allt större uppmärksamhet ägnas t.ex. i USA åt de många icke-marknadsmässiga faktorer, som påverkar den ekonomiska tillväxttakten, men som icke låter sig fångas in i siffermässiga termer för inplacering i en ekonometrisk modell.

Och det är väl tämligen självklart att ju större utrymme den offentliga debatten och det offentliga beslutsfattandet ger åt icke-marknadsmässiga faktorer av politisk och social art, desto större osäkerhetsmoment kommer varje bedömning av den framtida ekonomiska tillväxttakten att innehålla. Herr talman! Jag har redan tidigare under denna vårsession framfört farhågor för tendensen att betrakta snabb ekonomisk tillväxt i sig som ett övergripande mål och att därmed löpa risken att bortse från innehållet i, inriktningen av produktionsprocessen. Jag tror att också här kommer nya, icke siffermässigt mätbara omständigheter av politisk, social och kulturell art, innebärande ett i långa stycken nytt sätt att värdera den mänskliga tillvaron, att tvinga sig fram och påverka produktionsinriktning och produktval. Detta kan komma att gälla t.ex. ett sådant område som vår energikonsumtion och därmed energiproduktion, ett område av vårt ekonomiska liv, som icke för närvarande bär sina fulla produktionsoch distributionskostnader, inkluderande kostnaderna för de miljöräddande åtgärder som en alltmer observant och aktiv opinion kräver. Vi har alla skäl att inte bara uppmärksamt följa utvecklingen i detta avseende utan också på grundval av vårt ansvar som svenska folkets valda ombud utforma en aktiv politisk handlingslinje för att leda utvecklingen i önskad riktning. Det måste därför bli tillfälle att kontinuerligt återkomma till dessa i bokstavlig mening livsavgörande problem. Slutligen, herr talman, endast några ord beträffande en aspekt av det centrala problemet om vår bytesbalans. Regeringen talar i kompletteringspropositionen om — och jag har med tillfredsställelse noterat ordvalet — våra åtaganden gentemot u-länderna. Det har ju sagts många ord, om jag så får säga på skilda inflytelsenivåer, om den belastning på tjänstesidan av vår bytesbalans som utvecklingsbiståndet anses utgöra. Jag har alltid funnit detta resonemang ensidigt och beklagligt, bl.a. — men endast bl.a. — därför att det bortser från biståndsverksamhetens roll på varusidan. Därför är det glädjande att utrikesoch finansdepartementen påbörjat en utredning av utvecklingsbiståndets samlade effekt på vår bytesbalans. Det är min uppfattning, att utredningen inte kommer att bekräfta uttalanden av typen ”utvecklingsbiståndet belastar bytesbalansen till sista kronan”. Men oavsett detta kan icke biståndsverksamhetens betydelse för bytesbalansen bedömas fristående från andra krav på dess tjänstesida. Det är svårt att härvid undgå att tänka på utlandsturismen och dess effekt på turistnettot. Jag bortser inte från de rekreationsvärden som utlandsturismen kan innebära, även om troligen väl så värdefull rekreation kan erhållas genom turism inom landet.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 30.